Herr talman! Det var, som det heter, ”the same procedure as last year”. Så är det alltid när Olle Östrand kommer upp i talarstolen. Men det fanns faktiskt en mening i Olle Östrands anförande som jag tror att fler än jag lade märke till och som handlade om miljön. Jag tror att Olle Östrand t.o.m. sade att han gladde sig åt det miljömedvetande som har växt fram i Sverige. Det är alltså synd att Olle Östrand och hans partikamrater i regering och riksdag inte drar konsekvenserna av detta. Det borde ge er den råg i ryggen som vänsterpartiet bl.a. har känt när vi har skrivit motionen, framlagt förslag och debatterat här i riksdagen, att det är en enorm folkrörelse i gång i Sverige som offrar mycken tid och ork för att försöka åstadkomma ett miljöförbättrat Sverige. Ett av de viktigaste inslagen i denna kamp, Olle Östrand, handlar just om att förändra och förbättra hela transportstrukturen, så som Birgitta Dahl har lovat att regeringen skall göra och så som miljöpartiet och delvis centern vill vara med om att göra. Här finns en majoritet, om ni bara skulle vilja vila på den för att åstadkomma allt detta. Så säger Olle Östrand att samhället inte skulle fungera med våra förslag. Men hur i all sin dar skall samhället fungera på sikt när miljöhotet redan är så akut som det är i dag? Vad tänker Olle Östrand göra åt koldioxidutsläppen, som påverkar den s.k. växthuseffekten och där minst en tredjedel kommer just från transportsidan? Bilismen och vägtrafiken har där en väldigt stor skuld. Vidare säger Olle Östrand att det är orimligt att tänka sig att man skulle kunna åstadkomma särskilt mycket genom det vi kallar för massiva överföringar från landsvägen till järnvägen, från den farliga trafiken till den miljövänliga och trafiksäkrare, därför att järnvägen står för en så liten andel i utgångsläget. Varför gör den det? Jag misstänker att Olle Östrand inte har läst Jan de Rietz bok Den totala urspåringen. Jag rekommenderar den till läsning. Det är en väldigt nyttig rekapitulation av vad socialdemokraterna under mer än 45 års regeringsinnehav inte har åstadkommit men som de borde ha gjort i Sverige. Massor av järnvägsbanor har lagts ner. Olle Östrand talar om att stora delar av landet inte klarar sig utan bil, för där finns ingen järnväg. I varje fall har där funnits en järnväg. När det gäller Drive och Prometheus vill jag påstå att jag äger minst lika stora kunskaper som Olle Östrand. Den diskussionen skall vi ha i morgon.
Fru talman! Jag måste gå till motattack mot Olle Östrand, som anklagar bl.a. mig för att enbart ha fört fram slagord. Jag har ingenting emot bra slagord, för sådana kan säga mer än tusen bilder. Det kan inte vara fel att vi från vår sida med skärpa och udd framför vår politiska uppfattning i debatten. Det är vad vi försöker göra. Olle Östrand menar att vi inte på något sätt, annat än med slagord, säger hur vi vill ändra trafiksystemet. Detta är helt fel. Vi har visat i motioner och i reservationer hur vi föreslår överföringar från just satsningar på vägtrafiksystemet till miljövänliga lösningar, framför allt järnvägstrafiken. Drygt 1 miljard för vi över från vägsatsningar till järnvägssatsningar. Olle Östrand menar också att det blir svårt att klara vägunderhållet så som vi driver politiken. Det är fullständigt fel. Vi satsar 300 miljoner mer på riksvägsunderhåll än vad socialdemokraterna gör. Jag redovisade också kreativa nya transportlösningar som det finns möjligheter och fog för att undersöka och utveckla i Sverige. Jag ser det inte som slagord, utan jag ser det faktiskt som reala möjligheter att förändra i en miljövänlig riktning i samhället. Men Olle Östrand tillhör uppenbarligen en po litisk skola med betongbilsyn. Vi kan konstatera att vi går åt vitt skilda håll. Väljarna får avgöra hur vi skall ha det i samhället i framtiden.
Fru talman! Olle Östrand angrep vårt förslag till ett tioårigt program för upprustning och beläggning av grusvägnätet. I år säger han att det skulle kosta 60 miljarder att åstadkomma det. I motsvarande diskussion i fjol sade han att det skulle kosta 50 miljarder. Visserligen har vi med den socialdemokratiska ekonomiska politiken en väldigt hög inflation i det här landet, men 20 90 på ett år är väl ändå att ta i. Vi har aldrig någonsin krävt en förstärkning och beläggning av hela grusvägnätet inom tio år. Det talas om förstärkning och beläggning av grusvägar inom länsvägnätet i våra motioner och reservationer. 10 miljarder under tio år, som vi förespråkar, löser trots allt inte alla problem, men det blir en oändligt mycket bättre standard på vägnätet än med Olle Östrands och regeringens ekonomiska tilldelning. Det kan väl inte förnekas. När det sedan gäller LTA-anslaget, som vi i det här fallet vill specificera i underkonton, kommer Olle Östrand med det gamla vanliga argumentet att vi är centralistiska. Vi bedömer det som ett centralt viktigt politiskt mål att vit.ex. genom beslut i denna kammare skall kunna satsa resurser på att upprusta länsjärnvägsnätet. Det tycker vi är viktigt. Den möjligheten har vi inte med den nuvarande anslagskonstruktionen. Det är därför som vi tycker att man i det här fallet får ha en annan anslagskonstruktion. När det vidare gäller en höjning av anslaget till enskilda vägar, som socialdemokraterna har reserverat sig emot, var Olle Östrands försvar för reservationen väldigt förvånande. Det gick ut på att det inte gjorde någonting om staten inskränkte sina anslag, för då går kommunen in och höjer sina. Var det alltså detta det handlade om, att det skulle vara ett sätt att föra över kostnader på ytterligare ett område från staten till kommunerna? Är det inte så att alla kommuner överallt går in och täcker mellanskillnaden? Dessutom finns det ett stort antal vägar som i och för sig uppfyller kraven för att ingå i systemet men som inte tas in därför att det fattas pengar. Det borde väl Olle Östrand inse som sitter i vägverkets styrelse — man har ju i vägverkets anslagsframställning skrivit mycket om det här och påpekat behovet av ytterligare resurser — att de här pengarna är välkomna. Även om Olle Östrand av formella skäl och partilojalitet tvingas att reservera sig mot förslaget tror jag att han i själ och hjärta är ganska glad över de här pengarna, som kan disponeras inom vägverket.
Fru talman! Olle Östrand, som är en nyttig fritänkare inom socialdemokraterna när det gäller miljöinsatser i trafiken, t.ex. skrotpremier, hemfaller nu åt vanlig socialdemokratisk storebrorsmentalitet. Det är nämligen så att folkpartiet gärna avvaktar utvärderingen av försöket med den automatiska hastighetsövervakningen när det gäller teknik och när det gäller effekterna av hastighetsanpassningen. Då kan ju inte vår tveksamhet vara överraskande, med tanke på vår tveksamhet i övrigt till försöket. Folkpartiet satte nämligen som krav att innan försöket startade skulle rättssäkerhetsoch in tegritetsaspekterna noga utredas och klarläggas. Det struntade socialdemokraterna i — socialdemokraterna som tar så lätt på den lilla människans behov av rättsskydd och integritet. Och vad får vi se? Jo, en kändis som åker dit vid en automatisk hastighetsövervakning i Göteborg men som, genom att han kändis, lyckas ragga fram ett trettiotal vittnen på att han i själva verket befunnit sig i en annan del av landet. En vanlig liten människa som inte hade kunnat klara det hade förmodligen malts ner i den byråkratiska poliskvarnen. Så får vi reda på att alla skall registreras under försöket, oavsett om hastigheten har överskridits eller inte, dvs. storebror skall hålla reda på var vi är även om vi av privata skäl vill hemlighålla det och inte begår någon olaglig handling, varken genom att vi vill hemlighålla det eller genom att vi färdas där vi råkar åka. Den socialdemokratiska regeringen vill experimentera med rättssäkerhet och integritet, och det är betänkligt. I sitt nagelfarande av reservationerna tog Olle Östrand inte upp reservation 35. Skall det tolkas som att socialdemokraterna är beredda att biträda folkpartiets förslag om extra anslag till LTA-området?
Fru talman! Olle Östrand gjorde i sitt inlägg gällande att moderata samlingspartiet hade satsat enbart på storstäderna. Han har läst på väldigt dåligt. Först och främst har moderata samlingspartiet yrkat på och anvisat finansiering för ytterligare 2 miljarder att satsas på infrastrukturområdet, som vi nu debatterar. Av detta är 1,5 miljarder för vägarna. För drift och underhåll av statliga vägar föreslås 0,5 miljarder, till länstrafikanläggningar 77 miljoner, till drift och underhåll av statskommunvägar ytterligare 755 miljoner — dessa har av regeringen behandlats mycket illa — och till byggande av enskilda vägar 168 miljoner. Av detta, Olle Östrand, lär vi få igenom ganska mycket. Dels har regeringspartiets företrädare i utskottet vikt sig i debatten, dels har vi fått stöd från övriga oppositionspartier. Det är jag mycket glad för. Vägnätet betyder mycket för att hela Sverige skall kunna leva. Det är alltså inte en satsning på enbart storstadsområdena. Däremot pekar vi på, fru talman, att man behandlar storstadsområdena mycket orättvist. Storstadsregionerna representerar faktiskt 33 20 av landets befolkning och har 30 96 av bilinnehavet. Men de får långt mindre än 20 9o av anslagen. För Stockholmsområdet är det ännu värre. Där finns 2096 av befolkningen och ungefär lika mycket av trafiken. Ett antal år har man fått endast 5—10 90 av väganslagen. Det säger sig självt att detta leder till flaskhalsar i trafiksystemet, därför att man inte kan bygga ut och förbättra. Då förstör man miljön. Man får inte heller de kringfartsleder man så kolossalt väl skulle behöva. Med sådana skulle man omfördela trafiken från centrala delar till att köra runt staden i stället. Vad beträffar hastighetsövervakningen instämmer jag i vad Anders Castberger sade här alldeles nyss. Innan man sätter i gång en så omfattande försöksverksamhet måste man naturligtvis titta på rättsaspekterna. Hur är det med t.ex. ägaransvaret? Hur är det med angivelseplikten? Hur är det med kravet på registrering? Vi hörde alldeles nyss om en person som med stöd av 30 eller 40 vittnen kunde bevisa att han faktiskt inte befann sig i den bil som det påstods att han hade kört. Det är väl ett varnande exempel. Vi är tvungna att titta på rättssäkerhetsoch integritetsfrågorna innan vi startar en så omfattande försöksverksamhet.

Fru talman! Jag tar mycket allvarligt på miljöfrågorna kring vägtrafiken — inte bara jag utan hela mitt parti. Får jag ställa frågan rent konkret: I vilket avseende tar ni miljöfrågorna på allvar? Ni säger nej till att bygga förbifarter runt tätorterna. Vad tror Viola Claesson att de som bor i Vaggeryd säger, som har demonstrerat för att få en förbifart, eftersom de inte vill ha 15 000 fordon gående genom centrum varje dygn? Så ligger det till i verkligheten. Hur är det nu med miljön? I det nya motortestcentret i Jordbro, som Svensk bilprovning har byggt, har man gjort prov på de tio mest sålda bilmodellerna 1990, som representerar 50 7o av marknaden. Man har kommit fram till testresultat där utsläppen av koloxid, kolväte och kväveoxider ligger långt under de gränsvärden som gäller i dag. Av kväveoxider släpptes ut 0,17 gram/km, där gränsvärdet är 0,62. Vi vet att Volvos och SAABs tunga fordon släpper ut mindre än det vi satt som gränsvärde för 1992/93. Vad jag vill ha sagt är att det pågår ett intensivt arbete med att få ned utsläppen. Vi kan inte välja bort bilen om vi vill utveckla industrisamhället. Därför skall vi se till att det satsas resurser så att vi kommer bort från de miljöstörande utsläppen. Jag måste vara realist. Jag kan inte som Kjell Dahlström drömma mig bort från bilen. Vi socialdemokrater är beredda att även i fortsättningen ta ett ekonomiskt ansvar för utvecklingen i vårt land. Då måste vi ha bilen, men vi skall se till att vi gör den renare. Det är enda möjligheten. När det gäller de enskilda vägarna, Elving Andersson, betalas i dag statsbidrag till enskilda vägar som går ut till rena sommarstugeområden. Det är i första hand dessa bidrag vi vill skära bort. Det tycker jag är riktigt. Har man råd att ha en sommarstuga, har man också råd att hålla vägen öppen hela året. Men era förslag öppnar möjlighet för att även i fortsättningen ha sådana bidrag, och det tycker jag inte är riktigt.

Fru talman! Jag tycker det är uppenbart att det är meningslöst att diskutera konkreta miljöfrågor med Olle Östrand med de utgångspunkter han har. Han tycks t.o.m. tro att det går att göra någonting åt koldioxidutsläppen med nuvarande teknik. Kan vi visa fram sådana förslag, Olle Östrand, så är detta fullständigt unikt, för inga forskare har klarat det hittills. Visst har det gått att med ny teknik minska vissa utsläpp. Det är därför vänsterpartiet bl.a. försökte gå i spetsen här i riksdagen för att på ett mycket tidigt stadium ställa hårda krav. Men då gick det inte att genomföra på grund av den ekonomiska tillväxten. Allt detta tal om den ekonomiska tillväxten! Vem i kammaren har talat om att bilarna skall bort? Vi talar om att miljövänliga transporter måste öka på bilismens och flygets bekostnad, t.ex. Det handlar om överförande, inte om utradering. Jag har försökt använda några ord tidigare för att förklara detta, men Olle Östrand tycks ha svårt att fatta detta. Jag vill avsluta med två frågor som jag inte hunnit med tidigare. Regeringen och merparten av partierna i riksdagen har inte haft något att sätta emot, eller brytt sig om att sätta emot, de prognoser som pekar på en fördubbling av biltrafiken på vägarna till år 2000. Enligt bl.a. bilindustrins, Prometheus och Drives planer skall det bli en fyrfaldigad bilism till år 2040. Vad tjänar då denna reningsteknik till som vi skulle kunna få en del vinster av? Det går ju inte ihop. Dessa vinster som hade varit möjliga har redan börjat ätas upp genom att biltrafiken ökar så snabbt. I slutet på förra året läckte det ut att regeringen hade planer på att göra både banverket och vägverket till affärsdrivande verk. Denna läcka ledde till mycket hårda protester, inte minst från den fackliga rörelsens sida. Det ledde till att regeringen hade dragit tillbaks det konkreta förslaget när propositionen väl var färdigskriven och presenterades för oss i riksdagen. Det fanns alltså inte kvar. Däremot har regeringen gått en annan väg, vilket jag menar är en taktisk fint, genom att underlätta för vägverket att påskynda vissa avgiftsfinansierade projekt och objekt, som man också talar om på vissa ställen. Vägverket skall också ges rätt att ta lån hos riksgäldskontoret, ställa borgen för delägt bolag, bli delägare själv osv. Är detta första steget mot att göra vägverket till ett affärsdrivande verk?
Fru talman! Olle Östrands sätt att argumentera när det gäller bidrag till enskilda vägar tycker jag inte bara är märkligt, utan på gränsen till ohederligt. Han försöker ge dem som eventuellt lyssnar på den här debatten intrycket att detta i första hand kommer att gynna sommarstugeägare, Det är inte så, Olle Östrand. Hundratusentals människor som bor året om längs enskilda vägar och som redan i dag har stora kostnader för att hålla sina enskilda vägar öppna har fått aviseringar från vägverket om att statsbidraget till dessa vägar kommer att sänkas med 20 96 för att verket inte får tillräcklig medelstilldelning. Nu behöver denna sänkning inte göras. Dessutom kan man ta in ytterligare ett antal enskilda vägar, i områden med året-runt-boende, som inte får statsbidrag i dag. De har alltså inte kommit in i systemet därför att pengarna inte har räckt. Detta handlar inte om att gynna dem som har sommarstugor, utan den absolut övervägande delen av dessa medel går dit de skall, nämligen till att hjälpa året-runt-boende enskilda människor att hålla sina enskilda vägar i någorlunda gott skick, utan alltför stora privatekonomiska insatser. De satsar mycket privata pengar ändå.
Fru talman! Det var glädjande att höra Olle Östrand så klart deklarera uppfattningen att förbifarter och kringfartsleder är något mycket miljöpositivt. Jag föreslår att Olle Östrand försöker påverka sina partikamrater i Stockholm också, så att de förstår detta. Det är faktiskt på det sättet att mindre än en fjärdedel av hela det enskilda vägnätet får bidrag. Bidraget räknas efter hur boendet ser ut utmed den vägstump som får bidrag. Sänker man bidraget går det ut även över de permanent boende. Även jag blir mycket upprörd när jag hör Olle Östrands argument. Vad menas med detta? Skall kommunerna åta sig ytterligare kostnader? Räknar man med att kommunerna skall täcka upp det som fattas av bidrag till det enskilda vägnätet? Lägger man ihop det som har föreslagits av regeringen — men som tack och lov har rättats till i utskottet, nämligen att det statskommunala vägnätet skulle få mycket mindre pengar och en avsevärt sänkt bidragsandel — med det som skulle drabba kommunerna genom det sänkta anslaget till enskilda vägar, blir jag riktigt upprörd. Sådant tycker jag inte kan försvaras.
Fru talman! Olle Östrand säger att han och hans parti på alla sätt visar miljöhänsyn i trafikpolitiken. Jag har i tidigare debatter sagt att jag tycker att det socialdemokratiska språket är ett dubbelspråk. Vad gör ni? Ni skall satsa på att bygga en Öresundsbro. Ser ni Öresundsbron som en kringfartsled som, vilket Anders Castberger tycker, skall förbättra miljön på något vis? Det kanske är ett bra sätt att föra debatten på vid er kongress till hösten. Där får ni det väl rätt hett i fråga om den här Öresundsbron. Olle Östrand nämnde Vaggeryd. Jag måste erkänna att jag faktiskt har åkt bil genom Vaggeryd många gånger. Det som är slående i Vaggeryd, ett av de få ställen på E4 mellan Skåne och Stockholm där det ännu inte finns motortrafikled, är de stora lastbilsekipage som far igenom. Det är EG-lastbilar och svenska lastbilar till och från den skånska västkusten och Stockholm — Mälarområdet. Övrig biltrafik är inte särskilt besvärande. Dessa lastbilstransporter skall självfallet upp på järnväg. Det vore väl ett sätt att ta miljöhänsyn på, hellre än att bygga kringfarter runt Vaggeryd. Längs denna del av E4, Lagandalen — om vi kan kalla den dal ligger faktiskt en delvis rostig men ändå normalspårig järnväg hela vägen från Helsingborg till Jönköping. Jag tror att människor mycket väl skulle vilja flytta över både gods och sig själva till Krösatåget mot Värnamo och vidare på Skåne-Smålands järnvägar mellan Ljungby — Värnamo och Helsingborg — Åstorp. Olle Östrand säger också att jag drömmer mig bort från bilen. Ja, det gör jag gärna. Jag vill inte sitta och bli förgiftad inne i bilen som Olle Östrand tycks vilja och Görel Bohlin med honom, tydligen. Vi får höra av Görel Bohlin att 33 70 av befolkningen bor i storstadsområdena och att de har 30 90 av bilarna. Det understryker ju det riktiga i miljöpartiets, vänsterpartiets och till stora delar centerns politik. Vi måste minska bilismen. Gå ut och fråga människorna på Stockholms gator. Vill inte de drömma sig bort från bilarna också?
Fru talman! Om Elving Andersson läser protokollet från förra året ser han att jag sade att det kostade 59 miljarder och inte 49. Det är faktiskt många fritidsområden som i dag får statsbidrag till sina enskilda vägar. Jag sätter ett stort frågetecken för om vi verkligen skall ha konstruktionen att statsbidrag skall utgå till den typen av fritidsboende. Jag tycker att statsbidrag i första hand skall användas till året-runt-boende. Genom detta tillägg får fritidsområdena fortfarande större möjligheter att få bidrag. Att det ligger till på det sättet kan vi aldrig komma ifrån. Om Viola Claesson hade lyssnat på mitt anförande litet bättre, hade hon aldrig behövt använda en del av sin repliktid till att prata om koldioxid. Jag sade så här i mitt anförande: Utsläppen av koldioxid från trafiken har ingen ännu kunnat rå på annat än genom att rekommendera minskad förbränning av fossila bränslen. Det innebär för vägtrafikens del mer energieffektiva motorer, lägre hastigheter och helt nya motorer med andra bränslen. Det var vad jag sade. Jag sade inte att man genom renare motorer kunde få bort koldioxiden. Däremot kan man få bort andra utsläpp. Det visas genom de prov som har gjorts på Bilprovningen. Men det är så med Viola Claesson, att om man inte tycker som hon, förstår man sig inte på saker och ting. Görel Bohlin blir mycket upprörd. Men jag blir också upprörd när ni menar att storstäderna skall ha en större del av väganslagen. Det är vad ni har sagt i er reservation. Skulle storstäderna ha den andel av väganslagen som trafiken motiverar, skulle det inte bli några vägpengar över till stora delar av vårt land. Det är faktum. Jag har i tidigare sammanhang sagt att ni själva måste komma överens om hur ni skall lösa trafikproblemen i Storstockholmsområdet. Det kan ni ju inte. Det är bl.a. mot den bakgrunden som Bengt Dennis som storstadsförhandlare har fått i uppdrag att tillsammans med kommunerna i Stockholmsområdet försöka lösa dessa problem.

Fru talman! När jag lyssnade på det inledande avsnittet av den här debatten och speciellt på Åke Wictorsson tänkte jag att jag snarare skulle ha deltagit i den delen av debatten — mycket av vad jag kommer att säga handlar om Stockholmsregionen, men det är ju när det gäller väganslagen i allra högsta grad Stockholms problem. Fru talman! Goda kommunikationer är en förutsättning men inte en garanti för en framtidsinriktad utveckling av en region. Investeringar i kommunikationer är dyrbara, och de måste komplettera varandra. I det regionala utvecklingsarbetet bör därför utgångspunkten vara att utveckla befintliga resurser och befintligt näringsliv, och inte att använda investeringar i kommunikationer i syfte att förändra hela landets befolkningsfördelning. Stockholmsregionen är hjärtat för landets kommunikationer på de flesta områden. Vid planeringen av investeringarna för såväl tåg och flyg som vägar måste man därför ta hänsyn till riksintressen men också till det faktum att Stockholm är den landsdel som har de flesta och viktigaste förbindelserna med utlandet. Det ligger i högsta grad i hela landets intresse att kommunikationerna till och från Stockholm, liksom kommunikationerna mellan Stockholm och utlandet, håller en hög kvalitet. Den njugghet mot Stockholmsregionen som hittills varit förhärskande när det gäller resurserna får olyckliga verkningar för hela landets och regionens kommunikationsnät. För rättvisare anslag till Stockholmsregionen talar även det faktum att det är där som trafikinvesteringarna gör mest nytta, samhällsekonomiskt och välfärdsmässigt.

Om inte betydande ansträngningar görs för att förbättra situationen för både bilister och kollektivresenärer kommer de genomsnittliga restiderna att öka kraftigt under kommande år. Kötider är helt improduktiva för samhället. Den som tvingas resa länge till arbetet förhindras att utöva produktivt arbete eller att tillfredsställa sina personliga fritidsbehov — detta utan att välfärden för någon annan medborgare ökar. Tvärförbindelser med bil och buss kräver framför allt utbyggnad av kringfartsleder runt Stockholms innerstad och nya väglänkar i öst-västlig riktning mellan regionens yttre delar. Ett exempel är Österleden mellan Nacka och Roslagstull. Finansieringen finns men, som påpekats tidigare, det politiska modet saknas hos somliga. Om Åke Wictorsson, som talade så varmt för satsningar på Stockholms län, gjorde en insats för att övertala sina partikolleger i länet att satsa på Österleden skulle det finnas en majoritet för detta, och det skulle betyda en kraftfull förbättring av både miljön och trafiksäkerheten. Och, som sagt, Olle Östrand kan hjälpa till — han sade mycket tydligt från talarstolen att man inte tar allvarligt på miljöproblemen om man säger nej till kringfartsleder. För folkpartiet är det angeläget att snabbt vidta de trafikåtgärder som kan medverka till att avlasta innerstaden från den genomfartstrafik som med glädje skulle avstå från att köra genom city om det fanns en ringled. Det är en både trafiksäkerhetsmässigt och miljömässigt viktig insats att se till att Österleden kommer till stånd. Investeringar i en förbättrad infrastruktur måste ses som en del av en utveckling som inte gör halt vid länsgränserna. Ett inskränkt länstänkande kan leda till felsatsningar, som kan bli dyrbara för skattebetalarna. Ett fördjupat samarbete bör inledas från Stockholmsregionens sida när det gäller hela Mälardalsområdet. Stockholms län har en femtedel av Sveriges befolkning, som flera av de tidigare talarna i dag har redovisat, men fortfarande får vi bara omkring 7 9o av väganslagen. Vi har i regionen en mängd länsvägar som redan i dag skulle ha varit upprustade om de legat i ett annat län. Det mest belysande exemplet är väg 261 till Ekerö, vars 23 000 invånare betjänas av en slingrig sexmetersväg som enda förbindelse med det övriga länet. Andra exempel är de dåliga tvärförbindelserna. Den dåliga trafikstandarden i Stockholms län medverkar till att trafikolyckorna med dödlig utgång ökar mer här än i andra områden i Sverige. Största orsaken är enligt trafiksäkerhetsutredningar att länet har ett vägnät som är byggt för 1960-talets trafikvolym. Det är uppenbart att Stockholms län måste få en ökad andel av de statliga väganslagen. Fru talman! Jag vill också kortfattat ta upp en fråga som är akut för all vägtrafik söderut. Det gäller broförbindelserna över Södertälje kanal. Den inträffade brokatastrofen har tydligt illustrerat att broarna över kanalen inte bara är en länsfråga, som kommunikationsministern ville göra gällande i en frågedebatt som vi hade här i kammaren för ett par veckor sedan. Fungerande förbindelser från huvudstaden och söderut är i högsta grad en fråga som berör hela landet. Det gäller möjligheterna att upprätthålla förbindelsen med huvudstaden på ett rimligt sätt och möjligheterna att säkerställa utrymningsvägarna från huvudstaden på ett acceptabelt sätt. Detta är i dag omöjligt. I mycket beror det på att byggandet av den s.k. Saltsjöbron över kanalen i Södertälje bara halkat längre och längre tillbaka i prioriteringslistan. På grund av de ytterligt snåla ramarna för Stockholms län har investeringarna i länet under senare år kommit att präglas av akutinsatser, medan viktiga investeringar för långsiktig trafikplanering har fått stå tillbaka. Det är positivt att Birger Rosqvist så klart uttalat att storstadsförhandlarna nu bör finna metoder att förbättra storstadsregionernas trafikinvesteringar. Men vi vet ju bägge, Birger Rosqvist, att resurserna är begränsade och att det alltid kommer att handla om avvägningar mellan de olika landsdelarna. Jag litar på att Birger Rosqvist i en sådan diskussion aktivt stöder önskemålen att Stockholms län får en ökad andel av väganslagen. Fru talman! Folkpartisterna i Stockholms län vill kraftigt understryka de krav för storstadsregionen som jag här har framfört, utan att därför särskilt yrka bifall till de olika yrkanden som genom den gjorda debattuppdelningen nu hamnat under skilda rubriker i debatten. Satsningar i Stockholms län ses ibland som konkurrerande med satsningar i övriga delar av landet. En välutvecklad huvudstadsregion är emellertid en förutsättning för att Stockholm skall kunna hävda sig i konkurrensen med Övriga storstäder i Europa. En välutvecklad storstadsregion är därmed av intresse för hela landet. Det handlar inte om, vilket Olle Östrand ville påstå, att inte ha någon känsla för övriga delar av Sverige, utan det handlar faktiskt om huruvida övriga delar av Sverige är intresserade av att 20 90 av landets befolkning skall ha en rimlig trafikstandard.

Fru talman! I detta betänkande behandlas trafikens infrastruktur, och det är en synnerligen viktig fråga. Ett väl fungerande transportoch kommuni kationssystem är av allra största betydelse för vårt lands möjligheter att existera och utvecklas. Vi måste ha goda kommunikationer med vår omvärld. Vi måste också ha bra kommunikationer mellan vårt lands olika regioner. Det gäller både vägar, järnvägar och flyg. Men den nuvarande debatten berör vägarna, och jag skall därför hålla mig till dem. Om man bryter ned det här på länsnivå, så kan det sägas att det är mycket väsentligt att även de inomregionala kommunikationerna fungerar. Debatten har ju handlat om vägarna och väganslagen i stort. Föregående talare tog upp till diskussion frågan om Stockholmsregionens vägar. Jag skall i stället något beröra vägproblemen i mitt hemlän Värmland. Där som på så många andra ställen finns stora behov av väginvesteringar. Tyvärr har väganslagen varit och är alltfort för små. é Det är vägverket som fördelar väganslagen till de olika länen, men det är riksdagen som beslutar om anslaget till vägverket. Jag vill därför påvisa en del av de behov som finns i Värmland vad gäller både riksvägar och länsvägar. Om man slår ihop alla anslag för byggande av riksvägar, länsvägar, länsjärnvägar och kollektivtrafikobjekt, finner man att anslagen till länet uppgår till ca 80 milj.kr. Det skall jämföras med att det enbart på huvudvägnätet finns behov av angelägna investeringar för ca 150 milj.kr. per år. Får vi inte mer medel kommer angelägna projekt att få flyttas långt fram i tiden. Det finns bara ett riksvägsprojekt som kan komma i gång under den närmaste femårsperioden, och det är sträckan Valnäs-Slottsbron på E18. Det är bra, men det finns också många andra nödvändiga projekt. Vi har t.ex. sträckan Hån-Riksgränsen på E18, där långtradarna vintertid ofta blir stående i de branta backarna upp mot gränsen. Vi har vidare vägarna 61 och 234, Kil-Fagerås m.fl. För att kunna genomföra en del av dessa projekt behövs ytterligare medel till länet. Dessutom har vi ett omfattande grusvägnät. Ca 30 mil vältrafikerade grusvägar borde rustas upp och asfaltbeläggas. Det kan vara vägar på Värmlandsnäs, kring Långserud, Nordmarken, Gunnarskog, Sunne, Torsby, Hagfors eller Filipstad. Ja, de dåliga grusvägarna förekommer på många håll. Vi har under de senaste åren talat varmt för en levande landsbygd. Då är det också väsentligt att få till stånd vägar av godtagbar standard. En kraftfull satsning på länsvägnätet genom att belägga och förstärka bärigheten på grusvägarna skulle få stor regionaloch näringspolitisk betydelse. Inte minst har det stor betydelse för skogsindustrin, som transporterar stora mängder virke på dessa vägar varje år. Det är också viktigt för dem som vill bo och leva på landsbygden att det finns vägar av godtagbar standard. Bilen är ju ofta det enda tänkbara kommunikationsmedlet. Därför bör det anslås ordentligt med medel för att rusta upp just grusvägnätet. Centern har föreslagit ett tioårigt program för upprustning av grusvägar. För nästa budgetår föreslår vi 1 miljard kronor för det ändamålet. Jag har här gett några exempel på vägar som bör rustas upp. Det finns många fler att räkna upp, men det skall jag avstå från. Vägfrågorna engagerar dock många människor ute i regionerna. Så sent som i går var jag och en kollega från vardera moderaterna, folkpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet på en hearing i samband med en kommunstyrelsekonferens i Sunne. Där underströk kommunalmän från alla partier med kraft vikten av att det nu måste satsas ordentligt på vägar och järnvägar om länet skall kunna fortsätta att utvecklas positivt. Låt mig till sist tacksamt notera att trafikutskottet har höjt anslaget till enskilda vägar med 100 milj.kr. Det var nödvändigt därför att de enskilda väghållarna i dag har en mycket kärv ekonomisk tillvaro. Hade de fått ett sänkt statsbidrag hade situationen blivit mycket besvärlig för dem. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 27, 28 och 36.

Fru talman! Investeringsoch underhållsbehoven i landets vägnät är stora, så stora att statens medel inte räcker till. Därför blir det särskilt angeläget att tillse att det görs rimliga prioriteringar med hjälp av tillgängliga medel. I motion T327 ifrågasätter vi socialdemokratiska motionärer från Södra Älvsborg den nuvarande prioriteringen. Vi anser att utbyggnad av förbifarter och undanröjande av s.k. flaskhalsar samt förbättringar av grusvägnätet i dag inte tilldelas en tillräckligt stor andel av de samlade vägbyggnadsmedlen. Vi anvisar också en väg för omfördelning av medlen. Resurser bör tas från utbyggnaden av större stamvägnätsprojekt, som i stället får finansieras genom t.ex. lån och avgifter samt bidrag från näringslivet. Utskottet säger sig dela våra synpunkter avseende förbifarter och flaskhalsar. Man hänvisar till att regeringen i direktiven till den pågående flerårsplaneringen givit prioritet åt trafiklösningar som avlastar centrala tätortsområden. Utskottet förutsätter vad gäller flaskhalsarna att behovet av åtgärder beaktas inom ramen för vägplaneringen. Trots att förbifarter givits ökade resurser innebär detta ändå inte att åtgärdande av genomfarter resp. flaskhalsar fått en tillfredsställande prioritering, inte heller i den pågående flerårsplaneringen. Jag hämtar ett uppenbart exempel från min egen hembygd, Sjuhäradsbygden, som för övrigt är ett parallellfall till det tidigare omtalade exemplet från Vaggeryd. Riksväg 41 mellan Borås och Varberg går i dag rakt igenom centralorten Kinna-Skene i Marks kommun. Sedan 1950-talet har det planerats för en ny lösning utanför tätbebyggelsen. Än har vi ingen förbifart, trots att centralorten totalt omfattar ca 17 000 invånare. Projektet, som har stor lönsamhet, har åkt ut och in i vägverkets flerårsplaner. För några år sedan skulle riksvägen byggas ut i en följd från Borås inkluderande förbifarten. Sträckan Borås—Kinna har senare också färdigställts. I förra flerårsplanen 1988-1997 avbröts dock projektet, och vägverk t centralt lyfte ut just förbifarten samt hänvisade den till slutligt genomförande på andra sidan sekelskiftet. Länsstyrelsen har nu projektet som det högst prioriterade i hela länet. Ändå föreslår vägverket i Borlänge, i förslaget till flerårsplan för perioden 1991—2000, att projektet får vänta till mitten av 1990-talet. Det innebär också att vi får leva med bibehållna opraktiska provisoriska anslutningar från den nybyggda sträckan ned till Kinna. Detta exempel visar, menar jag, att vägverket i verkligheten inte ger tillräckligt hög prioritet åt förbifarter och flaskhalsar. Det finns fler exempel runt om i landet. Större stamvägnätsprojekt bör få stå tillbaka för dessa trafiksäkerhetsoch miljöförbättringsprojekt. Förbifarter är ofta också nöd vändiga för att resp. kommun skall kunna fortsätta att utveckla sina tätorter — ett motiv som har särskild tyngd i dag, när efterfrågan på bostäder och service är mycket hög. Utskottets skrivning är positiv, men kan man räkna med att den leder till efterföljd? Det är nu vägverkets sak att vid fastställandet av flerårsplanen för 1991—2000 visa att utbyggnad av förbifarter och undanröjande av flaskhalsar verkligen prioriteras! Motionens andra yrkande handlar om ökade resurser till förbättringar av grusvägnätet. Också här är det fråga om omprioriteringar. Utskottet tar inte upp detta yrkande om inriktningen av resursinsatserna till sakbehandling på samma sätt som vårt första yrkande. I stället väljer man att bunta ihop det med andra motioners precisa krav på insatser för Älvsborgs län. Vårt förslag avser dock inriktningen för hela landet, även om vi exemplifierar med läget i vårt eget län, där andelen grusvägar i det allmänna vägnätet förmodligen är störst i landet, med över 30 26. Detsamma gäller andelen bärighetsrestriktioner, som är ca 25 Jo. Situationen är likartad i andra län. Det är inte rimligt att andelen grusvägar skall vara så hög i tätbefolkade områden. Därför menar vi att en omfördelning av anslagen är välmotiverad. Jag anser att utskottet borde ha behandlat yrkandet för sig. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till motion T327 yrkande 2. Utöver en omfördelning av de samlade anslagen behövs naturligtvis ytterligare medel. Eftersom statskassan har sina begränsningar är det mycket angeläget att söka kompletterande finansieringsformer, inte minst för större projekt. Det är därför glädjande att det nu utreds alternativa finansieringsformer såsom bidrag från näringslivet resp. avgifter. Också lånemodellen bör för övrigt prövas. Utskottet uttalar sig för en skyndsam behandling. Och det är faktiskt bråttom, inte minst mot bakgrund av att utskottet har tagit upp frågan tidigare. Själv har jag motionerat om behovet av kompletterande finansieringskällor i flera år. Jag hoppas på en snabb lösning den här gången.

Fru talman! Jag har begärt ordet för att påpeka ett enkelt faktum: Nästan alla svenskar äger en cykel. Det kan ju då vara anledning att i den här debattens slutskede lyfta blicken från bilar och andra tunga fordon och ägna litet uppmärksamhet åt att det faktiskt finns andra trafikanter, som lätt kommer bort i sammanhanget. Påståendet att nästan alla svenskar äger en cykel leder rimligen till slutsatsen att det finns skäl att underlätta användandet av cykeln. Cyklar har flera funktioner här i samhället som alla är positiva. För det första är cykeln ett alternativ vid arbetsresor och andra nyttoresor. Det finns alltså en nyttoaspekt med cykeln. Den är praktisk, den är miljövänlig och den fordrar litet utrymme i trafiken. För det andra har cykeln en funktion ur folkhälsosynpunkt. Den är ett redskap som används i stor utsträckning för motion. Ett exempel som visar vidden av detta är de 15 000 deltagare som ställer upp i Vätternrundan. I och för sig är just deltagandet i Vätternrundan kanske inte så mycket motion att statistikföra, men om man betänker att av deltagarna har det fordrats i ge nomsnitt drygt 100 träningsmil innan de ställer upp i loppet, förstår man vilken betydelse ur motionssynpunkt som cykeln har. För det tredje är cykeln ett instrument för turism och rekreation som är lämplig inte bara i Sverige utan också i stora delar av Europa, där användandet av cykeln håller på att öka. Tillsammans med några socialdemokratiska kamrater i Skaraborg har jag skrivit en motion, T331, om några ting som har att göra med cykeln och trafiken. Motionen har tre delar. Den första delen gäller att vi vill ha en ändring av reglerna för statsbidrag till cykelbanor. I dag ger staten 50 96 i bidrag. Vi anser att det bör vara flexibilitet i bidragsbestämmelserna. Det byggs säkerligen cykelleder som är så självklara ur trafiksynpunkt att byggherren sannolikt skulle bygga dem med ett mycket mindre statsbidrag. Det finns andra cykelleder som inte har denna självklarhet, och där kanske det fordras ett något större statsbidrag. Därför bör det finnas en flexibilitet i detta, och jag tror att de som fördelar bidragen lokalt har en god kännedom om vilken grad av statsbidrag som kan behövas. Det är också uppenbart att om man flyttar ut beslutanderätten om statsbidragsprocenten till de regionala organen, ligger detta i linje med den allmänna strävan i politiken att regionalisera mycket av besluten. Om den genomsnittliga bidragsprocenten med ett sådant här förfarande skulle sänkas något, vilket jag tror skulle bli fallet, skulle man ju få mer cykelleder för de 20 milj.kr. som det är fråga om i dag. Vidare bör det vara enkelt att ta med cykeln på allmänna kommunikationer. Där svarar utskottet ungefär som så att det ankommer på trafikföretagen att bestämma detta. Ja, visst är det på det sättet, ingen har bestridit det, men otvivelaktigt är det bra att få med cykeln på samma tåg som man själv reser med. Även om det är trafikföretagen som har att avgöra i vilken omfattning detta är möjligt, är det ändå viktigt att peka på den önskan som finns hos resenärerna. I motionen har vi också tagit upp frågan om bidrag till de frivilliga cykelorganisationerna. Det är två stycken som det är fråga om, Cykelfrämjandet och Svenska cykelsällskapet, som gör mycket stora insatser för cykelanvändning ur både nyttooch turistsynpunkt. Exempel på det är de mängder av cykelleder som finns, bl.a. Sverigeleden. Nyligen har Ostkustleden invigts här i Stockholm — jag tror att det var vid Kristi Himmelsfärdshelgen. Bidragen till dessa frivilliga organisationer kommer från olika håll, men eftersom cykeltrafiken har så många aspekter — nyttosynpunkten, turistsynpunkten, folkhälsosynpunkten — går det inte att renodla varifrån bidrag skall komma. Det är lätt för de olika sektorsmyndigheterna att säga att betydelsen ur deras synpunkt är ytterst liten. Det finns egentligen ingen som sammanväger de olika skälen till att ge bidrag till dessa organisationer. Jag har, fru talman, ingen anledning att ifrågasätta vare sig regeringens eller utskottets önskan och vilja att förbättra förutsättningarna för cykelkommunikationerna, men de påpekanden som jag har gjort här kan vara av värde för framtiden. Det här är ju ting som går att rätta till med litet god vilja. Jag vill sluta mitt anförande med att anknyta till början: Nästan alla svenskar har en cykel. Det är enkelt att använda den, och vi bör försöka förbättra möjligheten att göra det.

Fru talman! Ja, nästan alla svenskar har en cykel. Och nästan alla svenskar älskar statens järnvägar. När vi nu övergår till debatten om järnvägspolitiken, vittnar redan talarlistan om det intresse som svenska folket och Sveriges riksdag har för järnvägstrafiken. Järnvägstrafiken har under så många år varit ett sorgebarn i den trafikpolitiska debatten. Statens järnvägar var det dominerande trafiksystemet fram till efterkrigstidens början, men med bilismens expansion började järnvägstrafiken krympa. Första gången jag personligen hade att i politiska sammanhang företräda moderata samlingspartiet i järnvägsfrågor var efter det år då jag och Rune Johansson, min mångårige meningsmotståndare, blev någonting så fint som separatredovisningssakkunniga, den längsta statliga titel jag har upptäckt. Vår uppgift var att granska skäligheten i de ersättningar som SJ ansåg sig behöva för att upprätthålla trafiken på det ersättningsberättigade nätet. Det var fråga om många hundra miljoner årligen. SJ dukade inte under men gick på knä inför bilismens expansion. Jag vill inte påstå att det var på grund av att detta stora företag missköttes, utan det hade fastmera sin grund i den höga ambitionsnivå som Sveriges riksdag hade när det gällde att hålla järnvägstrafiken i landet i gång. Jag föreställer mig att jag har ganska rätt när jag säger att SJs stora problem då — och så är det fortfarande — var just det sätt på vilket riksdagen årligen plottrade bort miljarder i sin nitälskan att hålla järnvägslinjerna öppna. Enligt min uppfattning skulle det ha varit mycket bättre för SJ om man på ett mycket tidigare stadium än som nu är fallet hade skurit bort de delar av järnvägsnätet som var förlustbringande och i stället hade satsat på ett järnvägsnät i Sverige som hade framtiden för sig. Från den synpunkten finns det anledning att vara ganska bekymrad över de våldsamma önskemål om nybyggnad av järnvägar som presenteras i Sveriges riksdag. Om nybyggnaden av järnvägar inte gäller sådana sträckor i landet där det finns ett faktiskt resandeunderlag, kommer det nya SJ — det SJ som nu är föremål för omstrukturering — att möta samma svårigheter som det gamla SJ stötte på. Vi i moderata samlingspartiet gick med på att skilja ut banavdelningen i statens järnvägar och hänföra denna till ett särskilt banverk i samband med 1988 års trafikpolitiska beslut. Vi gick med på detta av flera skäl. Bl.a. ville vi gynna järnvägstrafiken i Sverige. Det bästa sättet att göra detta var att låta staten, samhället, ta ansvar speciellt för infrastrukturen. Jag tror att SJ som järnvägsföretag aldrig kommer att göra rätt för sig när det gäller att klara kostnaderna för själva infrastrukturen. Vidare menade vi att SJ skulle bli ett järnvägstrafikerande transportföretag, som efter en omstruktureringsperiod skulle kunna klara sig företagsekonomiskt bra. Den omstruktureringsperioden är inte slut. SJs nya ledning har tiden fram till 1992 på sig att arbeta för att förvandla SJ till ett framtidsförankrat transportföretag. Först då skall vi utvärdera vad som har gjorts och vilka möjligheter som finns. Slutmålet för oss i moderata samlingspartiet är att det skall finnas ett järnvägsföretag i landet. Det skall ha en infrastruktur, och det skall skötas av banverket. Möjligheter skall finnas även för andra företag att trafikera stomjärnvägarna. Det är bara om SJ får fungera i konkurrens på samma villkor som övriga företag som SJ har möjlighet att av egen kraft överleva. Därför har vi sedan 1988 hållit fast vid den tiomiljarderssatsning — i 1988 års penningvärde — som då beslöts. Det är en lämplig målsättning under omstruktureringsperioden. Först när det som gjorts under denna tid har utvärderats och när vi kan blicka litet längre in i framtiden, kan det bli fråga om att ändra anslagskraven för banverket på det området — alltså från 10 miljarder till ett annat belopp. Så något om det unika förhållande som vi noterat i trafikutskottet i år, nämligen att en till en början mycket stor majoritet betraktade moderata samlingspartiets anslagsäskande när det gäller nyinvesteringar på stomjärnvägsnätet som en gemensam nämnare. Vi i moderata samlingspartiet ville konkret och symboliskt ge uttryck för vår önskan om att 1988 års trafikpolitiska beslut skulle kvarstå och att regeringen i rimliga proportioner för varje budgetår skulle anslå delsummorna när det gäller de 10 miljarderna. Vi ansåg att 1 350 milj.kr. var det rätta beloppet för detta ändamål. Det skulle ge regeringen en kick, och det skulle vara ett uttryck för att vi är positiva till järnvägstrafiken i landet. Jag hänvisar i detta sammanhang till den debatt som tidigare har förts här, först om mera övergripande frågor och sedan om vägarna. Det största bekymret, som vi ser det, när det gäller landets infrastruktur är inte järnvägarna, för i det avseendet tycks det inte vara särskilt svårt att finna åtminstone rimliga gemensamma linjer. Det största bekymret är i stället kapitalförstöringen i fråga om landets stora vägnät. Det som hände i trafikutskottet var naturligtvis inte till glädje för regeringen, som redan hade bestämt sig och anslagit 500 milj.kr. mindre för nyinvesteringar på stomjärnvägsnätet. Moderata samlingspartiet överskattade dock regeringens förmåga att se konstruktivt på framtida lösningar. Men i och med att folkpartiet träffade ett avtal med regeringen som innebar att de 1 350 miljoner som det fanns en majoritet för i utskottet minskades med 150 milj.kr., måste jag säga att folkpartiet också överskattade regeringen, men på ett annat sätt. Man trodde att regeringen var mäktigare än den i själva verket var. Tid är en resurs som inte är förnyelsebar. Folkpartiets prutning med 150 milj.kr. för det kommande budgetåret innebär således förlorade miljoner i tid. Det handlar alltså om 150 miljoner som kunde ha använts under kommande budgetår. Dessutom hade banverket färdiga projekteringar till samma belopp. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 19 till trafikutskottets betänkande 27 och förklarar samtidigt att vi i moderata samlingspartiet självfallet stöder alla reservationer som vi ensamma eller tillsammans med andra partiet står bakom, även om jag inte nämner var och en av dessa.

Fru talman! Jag begärde ordet för att be Rolf Clarkson ge oss en litet mera nyanserad bild av det som hände i trafikutskottet och som också jag tycker var unikt. Jag vädjar till Rolf Clarkson att vara ärlig i debatten.

Fru talman!

Det är självklart att det växande miljömedvetandet har sina rötter och sina supportrar även hos oss. Det har underlättat för dem av oss i den moderata riksdagsgruppen som högljuddast har gjort oss till förespråkare för en positiv järnvägsinställning. Jag är naturligtvis en av dem. Vår inställning är förvisso så nyanserad som jag sade i mitt inledningsanförande. Även om vi älskar järnvägen, så gör vi det inte gränslöst. Vi inser också nödvändigheten, för att inte säga tvånget, av att också satsa på landets vägnät.

Fru talman! När vi åter ger oss i kast med att debattera järnvägens betydelse i vårt lands transportväsende vill jag för min del göra ett första konstaterande. Vi har här i Sverige under de senaste årtiondena grundligt misskött våra möjligheter till en kontinuerlig satsning på järnvägstrafik. Det gäller inte minst teknologi och vagnparken. I många andra länder, t.ex. Frankrike, Japan och USA, har man gått precis motsatt väg. I dessa länder har järnvägen och inte minst snabbtågen kraftigt stärkt sin ställning i förhållande till andra trafikslag, t.ex. flyget. Som sagt, i Sverige har järnvägen under många år behandlats styvmoderligt. När en upprustning nu har blivit nödvändig, blir följaktligen kostnaderna större. Kommunikationsministern tyckte tidigare att kommunikationsfrågorna och trafikpolitiken var spännande, det var roligt och han efterlyste samtidigt mer av entusiasm. Jag tycker likadant, men det är inte enbart så som kommunikationsministern konstaterade. Trafikpolitiken inrymmer också mycket av problem och knäckfrågor som vi trafikpolitiker måste ta oss an. Dessa knäckfrågor måste debatteras och avgöras. Riksdagens trafikpolitiska beslut från 1988 innebar att en ram på 10 miljarder på tio år avsattes för investeringar i järnvägsnätet. Avsikten var då att en rad angelägna investeringsprojekt skulle komma till stånd under den närmaste tioårsperioden. Folkpartiet anser att järnvägen skall användas som ett offensivt miljöpolitiskt instrument. Skall tåget bli ett slagkraftigt alternativ till privatbilismen och flyget, måste det få en chans att utvecklas där de stora trafikmängderna finns och där följaktligen de stora miljövinsterna finns att hämta. Vi har därför under en följd av år arbetat för den satsning på snabbtåg som nu förbereds. Vi har betonat att SJ bör satsa på upprustning och nybyggnad i folktäta områden och på sträckor där snabbtåg kan bli alternativ till flyget. I vår motion inför beslutet 1988 pekade vi på en rad viktiga projekt, bl.a. den samordnade lösningen av trafiken runt Mälaren med Mälarbanan och Svealandsbanan samt västkustbanan m.fl. regioner. Den beslutade investeringsramen på 10 miljarder är mot denna bakgrund otillräcklig. Enligt uppgift skulle bl.a. varken västkustbanan, Vänerlänken, Bohusbanan eller den s.k. Getingmidjan i Stockholmsregionen rymmas inom den ram som för närvarande gäller fram till sekelskiftet. Folkpartiet anser inte att den situationen är acceptabel. Det är svårt att bedöma hur pass stora investeringar som skulle behövas för att de mest angelägna behoven skulle tillgodoses. SJ-chefen föreslog för sin del nyligen en järnvägssatsning på 40 miljarder. Inriktningen borde nu vara att den nuvarande investeringsramen skall flerdubblas. Ett sådant beslut borde kunna fattas, och helst i enighet, redan under det närmaste året. En så stor expansion av investeringarna går inte att förverkliga inom ramen för statsbudgeten. Det är vi i alla fall övertygade om inom folkpartiet. Banverket borde därför få möjlighet att också lånefinansiera sin investeringsverksamhet. Det innebär merkostnader för statsbudgeten endast i den utsträckning investeringarna inte är kommersiellt bärkraftiga. Den merkostnad som kan uppkomma genom lång återbetalningstid motiveras av de samhällsekonomiska vinster som bl.a. ligger i bättre miljö, energisnålare transportsystem och icke minst färre trafikolyckor. Därtill bör som vi tidigare framhållit alla möjligheter till privatfinansiering prövas, i första hand i fråga om Arlandabanan. Regeringen bör därför, efter samråd med banverket och SJ, lägga fram förslag till alternativa och kompletterande finansieringsformer. När jag lyssnade till kommunikationsministern tidigare här i dag tyckte jag att det kändes glädjande att socialdemokraterna nu börjar acceptera denna form av finansieringsalternativ. Det ligger inte mer än drygt ett år tillbaka i tiden när man från socialdemokraternas sida fortfarande hade en mycket negativ inställning när det gäller de alternativa finansieringsformerna, som jag här har tagit upp. Välkommen, socialdemokrater, in i resursverkligheten! Folkpartiet avvisar regeringens förslag till infrastrukturfond. Den är helt otillräcklig. Propositionen innehåller heller ingen motivering till varför en ny fond skulle vara nödvändig vid sidan av ordinarie anslag och beslutsra mar. Det förefaller också oklart hur fondens användning förhåller sig till den 1988 beslutade investeringsramen för järnvägssatsningar. Ibland skapas intrycket av att fonden ger möjligheter till investeringar utöver vad som tidigare planerats. Det finns emellertid också formuleringar som pekar i motsatt riktning. Det sägs t.ex. i propositionen att ”genom tillkomsten av infrastrukturfonden har förutsättningar skapats för en anpassning till riksdagens trafikpolitiska beslut, 10 miljarder kronor under tio år”. Skall det tolkas som att dessa 5 miljarder är en del, nämligen hälften av de 10 miljarder som riksdagen redan har tagit ställning till? Eller hur skall man tolka detta? Jag kan för min del inte dra mig till minnes att någon tidigare proposition har varit så illa och torftigt underbyggd i sak som regeringens förslag till infrastrukturfond. Därför avvisar vi den. Jag vill i detta sammanhang nämna att vi har haft långa och intensiva diskussioner i trafikutskottet för att försöka tolka innehållet och innebörden i propositionen. Det blev inte mycket bättre efter det att statssekreteraren från departementet hade besökt oss. Mot den bakgrunden kan man inte ställa upp bakom en proposition där det sakliga innehållet är så oklart som det är i det här fallet. I stället föreslår folkpartiet att beslutsramen för infrastrukturinvesteringar skall förstärkas med ett belopp i storleksordningen 10 miljarder kronor. Folkpartiet har flera gånger lagt fram förslag om avveckling av löntagarfonderna och försäljning av statliga företag. Vi anser att därav influtna medel skulle anvisas till investeringar i infrastruktur på järnvägens område. Därmed har vi angett hur vi vill ha finansieringen när det gäller våra förslag på trafikpolitikens område. Jag har mycket noggrant lyssnat på debatten tidigare för att fiska fram hur man från de andra partiernas sida avser att finansiera allt det goda som man bäddar för — med tiotals miljarder. Fru talman! Det gläder oss mycket i folkpartiet att riksdagens trafikutskott enigt beslutat föreslå att för nästa år fördubbla investeringsramen för järnvägarna till 1,2 miljarder. Den investeringsramen är vad banverket självt har begärt. Hur ofta inträffar det förhållandet att ett statligt verk får hela sin begärda investeringsram tillgodosedd? Nu gäller det för oss trafikpolitiker, för regering och riksdag att målmedvetet satsa vidare i järnvägsinvesteringar. Den här påspädningen, från 864 miljoner enligt regeringens förslag till 1,2 miljarder, ger tillfälle för banverket att tidigarelägga vissa objekt. Banverkets chef har klart pekat ut för vilka objekt man kan sätta spaden i jorden redan under 1991 tack vare denna förstärkning. Att investeringsramen för nästa år skulle förstärkas till 1,2 miljarder var ett förslag som vi från folkpartiets sida hade fört fram redan från början. Att det sedan kom att överensstämma med banverkets investeringsram förstärkte givetvis detta krav ytterligare. Nu säger Rolf Clarkson att banverket får 150 miljoner mindre i anslag för nästa år. Ja, det är riktigt. Men, Rolf Clarkson, när ett verk får hela den investeringsram tillgodosedd som man själv har begärt — kan vi då gå över ett sådant bud? Det gör vi väl inte i verkligheten. Det intressanta inträffade — och det måste också redovisas, Rolf Clark son — att det blev ett enigt utskott som ställde sig bakom den här uppräkningen till 1,2 miljarder. Även moderaterna ställde upp för den summan utan några som helst reservationer. Jag tycker att vi skall glädjas över att vi genom ett enigt utskottsbeslut har kunnat förstärka banverkets resurser när det gäller investeringar. Det andra intressanta som inträffade i samband med behandlingen av investeringsramarna för banverket var att investeringsramen för året därpå utökades till 1,5 miljarder på förslag från folkpartiet. Men då var inte moderaterna med längre, utan de reserverade sig i den frågan. Man ansåg att man inte hade de pengarna tillgängliga. Räknar vi för en tvåårsperiod framåt, Rolf Clarkson, så är det moderata anslaget mindre än vad majoriteten i utskottet har föreslagit. Fru talman! I en lång rad reservationer från olika partier framförs krav på upprustning och utbyggnad av skilda bandelar. Självfallet är dessa krav i många fall mycket angelägna, det kan vi också hålla med om från folkpartiets sida. Enskilda motionärer från vårt parti har också ställt sådana krav. Men från folkpartiets sida anser vi det viktigt att framhålla 1988 års trafikpolitiska beslut, som ålägger banverket att besluta om investeringar inom de ramar och enligt de riktlinjer som riksdag och regering anger. Det är alltså varken trafikutskottet eller riksdagen som skall avgöra dessa detaljinvesteringar. Det trafikpolitiska beslutet ålade också banverket att tillse att i planeringen regelmässigt samråd sker med olika lokala och regionala intressenter, t.ex. länsstyrelser, kommuner och trafikhuvudmän. Därför bör enligt folkpartiets uppfattning ingen centralstyrning av banverket ske från riksdagens sida när det gäller att ta fram en investeringsplan där olika projekt värderas och prioriteras. För den uppgiften är banverket bäst lämpad, enligt vår uppfattning. I det betänkande vi nu debatterar återfinns åtta folkpartireservationer som berör järnvägssidan på skilda områden. Självfallet står partiet enigt bakom alla dessa reservationer, men jag yrkar av praktiska skäl bifall endast till reservationerna 5 och 64.

Fru talman! Jag måste göra ett litet tillrättaläggande när det gäller Hugo Bergdahls resonemang. Jag trodde inte att jag skulle behöva påpeka för en veteran i riksdagen att det är utskottets betänkande som gäller vid ett riksdagsbeslut och inte någon proposition. Även om Hugo Bergdahl tycker att propositionen är litet luddigt skriven, så är trafikutskottets skrivning mycket klar.

Fru talman! Egentligen skulle jag inte vilja öppna en extradebatt med Hugo Bergdahl i folkpartiet, eftersom det är min övertygelse att både partiet och han själv när det gäller trafikpolitiken står oss moderater så nära som vi kan önska oss. Riksdagens protokoll och historiens vingslag kräver likväl ett par tillrättalägganden av vad Hugo Bergdahl sade. När det gäller snabbtågen försöker nu folkpartiet dra nytta av den satsning som har gjorts på snabbtåg. Då vill jag erinra Hugo Bergdahl om att hans företrädare inom partiet när det gäller att ha hand om järnvägsfrågor, nämligen Olle Grahn, i initialskedet var klar motståndare till den stora satsningen på snabbtåg. Det var först sedan en stor majoritet var i uppsegling för denna viktiga framtidssatsning som folkpartiet gick med. I fråga om anslag på 1 200 resp. 1 350 milj.kr. i det kommande årets budget är det faktiskt så, att folkpartiet inte hade yrkande om ens en krona i extra anslag. Det fanns en klar bekantgjord majoritet i trafikutskottet genom Viola Claessons och Roy Ottossons uppslutning kring den minsta gemensamma nämnaren. Då kan man inte komma ifrån att 1 200 miljoner för det kommande budgetåret är 150 miljoner mindre än 1 350 miljoner. Och 150 miljoner mindre under det kommande budgetåret i investeringar och byggande av stomjärnvägar betyder en försening med ett år jämfört med 1.350 milj.kr. Att sedan 1 500 milj.kr. under ett annat kommande budgetår penningmässigt tar igen denna besparing skall icke bestridas. Men det vet vi ingenting om, och tidsförlusten kan man inte göra någonting åt eftersom, som jag just sade, tid icke är förnyelsebar. Det är inte min mening att driva detta in absurdum. Men vad jag här vill bevaka är att det i riksdagens protokoll beskrivs rätt och riktigt hur denna uppseendeväckande satsning på järnvägar i trafikutskottet gick till. Jag förstår inte att folkpartiet i den situation som rådde kunde förhandla så undergivet som man gjorde. Där hade ni behövt råg i ryggen.

Fru talman! Jag tycker också att Hugo Bergdahls resonemang är mycket märkligt. Det är ju fullständigt solklart att om folkpartiet hade menat allvar från den tid för inte så länge sedan när man började försöka framställa sig som ett järnvägsintresserat parti och hade velat göra slag i saken, så hade man åtminstone stött den här minsta gemensamma nämnaren som Rolf Clarkson talar om. Det var också en möjlig väg att gå för oss i vpk, miljöpartiet och centern, som inte har sett tillstymmelse till tillmötesgående från alla de övriga partierna tidigare. När nu moderata samlingspartiet hade bestämt sig för att ändå försöka vara med och höja anslaget, tog vi naturligtvis tacksamt emot detta.

Varför rädda ansiktet på socialdemokraterna och inte på folkpartiet självt i stället, om partiet nu skall vara trovärdigt som ett järnvägsengagerat parti, Hugo Bergdahl?

Fru talman! Vi har inte, Rolf Clarkson, från folkpartiets sida känt det som att vi har hamnat i en undergiven situation. När man får igenom allt det som man begär och föreslår och när det blir ett enigt utskott, har man då hamnat i en undergiven situation, Rolf Clarkson? Är det inte en önskesituation att få sina förslag respekterade och accepterade av andra partier? Så var fallet när det gäller dessa 1,2 miljarder. Det finns inga reservationer på detta område. För att banverket, Rolf Clarkson, skall få mesta möjliga resurser för sina insatser på olika områden måste det vara en framgång även för ett verk, i det här fallet banverket, att få den anslagsram verket självt har begärt till sista kronan helt tillgodosedd. Det måste väl vara en framgång även för banverket! Jag tror, Rolf Clarkson, att det är mycket viktigt att ha med i bilden vad som händer under en tvåårsperiod när det gäller investeringar. Men moderaterna var inte med när en majoritet i utskottet ställde sig bakom och beslutade om 1,5 miljarder för året därpå. Det är viktigt att konstatera. Om man lägger ihop dessa två år kan man inte komma ifrån att moderaternas intresse för att avdela medel är ljummare än det som kom till uttryck i utskottsmajoritetens beslut rörande medel för det andra året. Detta är fakta, och det bör också noteras till protokollet. Är det inte så att även Viola Claesson och vänsterpartiet har ställt sig bakom den här uppgörelsen om vilket anslag som bör gälla för det närmaste året? Vi har varit eniga om detta, Viola Claesson, och det kan man inte komma ifrån. Därför tycker jag inte att man skall försöka springa ifrån det man själv har ställt sig bakom. Det fanns ingen reservation i utskottet, inte heller från Viola Claessons sida.

Fru talman! Man vill ju inte golva den som redan ligger! Först något om banverkets anslagsäskande på 1 200 miljoner. Banverket har att hålla sig till det tiomiljardersprogram som 1988 års trafikpolitiska beslut innebar. Det vore väl oriktigt att begära av banverket att man skulle ha andra anslagsäskanden än dem som verket har fått besked från riksdagen om att man skall ha. Att sedan banverket var överlyckligt för att man, innan folkpartiet trasslade till det, skulle få ytterligare 150 miljoner utöver de 1 200 miljonerna, det är en annan sak. Det gladde ju banverket såsom yrkesinstitution. Projekteringen var färdig, och pengarna kunde användas — men detta sumpade ni. Varför reserverade sig då inte moderaterna mot detta 1 200-miljonersanslag för att i stället stödja sitt ursprungliga förslag på 1 350 miljoner? Vi hade samma inställning i denna fråga som den som Viola Claesson har angivit, nämligen att vi fick lov att acceptera det anslaget. Det finns — om man inte är folkpartist — ingen anledning att försöka framställa sig som speciellt järnvägsvänlig inför allmänheten. Vi driver politik seriöst på det sättet. Varför sade vi inte ja till 1 500 miljoner under nästkommande budgetår? Ja, vi vet ingenting om hurudan den ekonomiska situationen är då, vilka krav som kommer att ställas på statsbudgeten eller hur den kommer att se ut. Att binda upp kommande riksdagar för utgifter av den här storleksordningen, strider mot vår principiella hållning. Till slut en randanmärkning om faran inför framtiden. Den njuggaste finansminister vi har haft, nämligen den under 80-talet — herr Feldt — som till stor del är ansvarig för att det är så ynkligt ställt som det är med infrastrukturen, har nu blivit styrelseordförande i SJs koncernstyrelse. Och den han efterträder har nu blivit finansminister! Om jag skulle försöka sia om framtiden skulle jag säga att järnvägarna ligger bra till i fortsättningen och att de inte behöver några ytterligare avtal utöver dem som redan är slutna.
Fru talman! Jag kan inte förstå att moderaterna, och då närmast Rolf Clarkson, reagerar så surt. Vi har nått total enighet i utskottet; då kan väl inte skiljelinjerna i våra värderingar och uppfattningar vara stora. Däremot är de anställda på banverket överlyckliga, det vet jag, över att de för nästkommande budgetår får ytterligare en ökning av investeringsramarna till 1,5 miljarder. Men detta har inte moderaterna ställt upp på. Jag vill bara konstatera detta och få det noterat till protokollet.

Fru talman! Det kanske var onödigt att jag vände om på vägen till talarstolen för att ta med mitt manus fram. Jag vill nämligen uppmärksamma riksdagsstenograferna på att jag i stora stycken kommer att frångå det manus jag har skrivit. Orsaken är den att mycket av det jag tänkte ta upp redan har sagts i dag, och dessutom tycker jag att det är mer meningsfullt att föra en debatt med anledning av det som har sagts. Detta gäller inte så mycket det sista som sades. Jag beklagar att vi i debatten uppehåller oss så mycket vid de 1,2 miljarderna och vid historieskrivningar. På en punkt vill jag definitivt hålla med kommunikationsministern, nämligen att trafikpolitik är ett arbete med mycket långsiktiga målsättningar. Den uppfattningen delar jag. Det innebär å andra sidan att det tar mycket lång tid innan de beslut vi fattar när det gäller dessa frågor blir genomförda. Jag tänker då på järnvägsinvesteringarna. Därför är det mycket viktigt att vi som partier så snabbt som möjligt tar ställning till hur mycket riksdagen vill avsätta för investeringar. Jag vill som gammal kommunalkamrer i detta sammanhang skilja på orden investering och finansiering. Jag tycker att man här blandar ihop dessa begrepp. Investeringen rör det totala belopp som banverket skall investera i form av järnväg, medan finansieringen kan lösas på olika sätt. Frågan om finansieringen gäller framför allt hur mycket staten själv skall betala, och detta skall vi också diskutera. Det är oerhört viktigt att banverket får reda på hur mycket man skall investera för. Centern vill att det här skall vara fråga om minst 40 miljarder, och av dagens debatt framgår att även vänsterpartiet och miljöpartiet står för denna uppfattning. Att jag nämner just denna summa beror inte bara på att centern har föreslagit den, utan anledningen är att också SJ står bakom denna uppfattning. Till Hugo Bergdahl vill jag säga att jag också räknar in folkpartiet bland de partier som står bakom detta. Att jag gör det beror på att Bengt Westerberg i TV har sagt att han är beredd — och då förutsätter jag att han talar för folkpartiets räkning — att stötta SJs krav på 40 miljarder kronor. Jag blir litet fundersam när moderaterna säger att de inte vill binda sig, att det i framtiden kommer stora investeringar som skall gå ihop och att de kanske är litet tveksamma till en mängd olika objekt. När jag ser till SJs förslag om ett anslag på 40 miljarder kronor finner jag att det inte är fråga om något slags hembygdens banor som skall gå med några få resenärer. Den chef som SJ numera har kom ju inte från ett företag som säljer trevliga hemgjorda produkter. Det är fråga om en chef som ser till näringslivet när det gäller hur SJ skall drivas. Det är självklart att han inte har varit med om att ta fram några förslag som inte i de flesta fall också företagsekonomiskt, som Elving Andersson uttryckte det, skall kunna gå ihop. En del andra förslag är av den arten att vi måste gå in med samhällsekonomiska medel. Jag tycker att det från den synpunkten är viktigt att vi så snart som möjligt här i riksdagen klart tar ställning till hur mycket som skall investeras. Jag förstår att det råder en viss oklarhet. I det betänkande vi i dag har att behandla står det att banverket har sagt sig behöva 24 miljarder kronor. I förra veckan kom det ett aktstycke från banverket, där man sade att det var fråga om 11 miljarder, men man sade visserligen också att det var fråga om 20 resp. 30 miljarder. Jag vill då fråga Rune Johansson: Varför stod det 11 miljarder kronor? En illvillig tolkning skulle kanske vara att regeringen styrt banverket via sin partirepresentation i banverkets styrelse, så att summan i stort sett står i överensstämmelse med vad regeringen ansett sig ha råd att satsa under 90 talet. Jag hoppas att detta bara är en illvillig tolkning. Rune Johanssons partikamrater, som har undertecknat en mängd motioner till årets riksmöte, står inte alls för denna uppfattning. Talar man med de människor som representerar socialdemokraterna i länsbolagens styrelser finner man, vilket jag tidigare har sagt i denna kammare, att de inte alls står för den här uppfattningen. De står bakom den uppfattning som också SJ har, nämligen att det behövs rejäla investeringar för att det skall kunna bli den fina tågtrafik i konkurrens, vilket Rolf Clarkson också har uttryckt här, som vi vill ha. Jag vill än en gång fråga: Vilka möjligheter har SJ i dag att konkurrera? Jag kan som exempel ta att gods skall köras från min fina hemstad Göteborg till Malmö. Då åker tåget från Göteborg med godset, och någonstans på den halländska landsbygden stannar tåget och möter ett annat tåg, eftersom det där inte finns något dubbelspår. Jag vet inte hur hög hastigheten är, men medelhastigheten är mycket låg för tåget ner till Malmö. Däremot kör långtradarna i huvudsak på en färdig motorväg på nästan hela sträckan. Och är inte polisen bakom dem kör de säkert i en hastighet som närmar sig 100 km/tim. Är detta fråga om konkurrens på lika villkor? Icke sade Nicke! Det är det inte alls. Det skall självfallet finnas dubbelspår hela vägen och möjligheter att transportera gods. När vi får den typen av järnväg är vi också beredda att satsa på järnvägen — det har företagarna sagt till alla oss som sitter i trafikutskottet när vi varit ute och talat med dem. Likadant är det med samtliga banor som vi tittar på, t.ex. Götalandsbanan. Inte går den ut i skogen i glesbygden där det inte bor en enda människa! Den passerar en mängd stora orter och skulle naturligtvis kunna samla upp de människor som reser mellan Göteborg och Stockholm. Det skulle avlasta den nuvarande banan och riksvägarna, när det gäller både godsoch persontrafik. Detta är självklart ett viktigt projekt att få i gång så fort som möjligt. En fråga som också tas upp i betänkandet, och som har att göra med detta, är naturligtvis satsningen på snabbtåg. Det berördes också tidigare i dag under förmiddagen. I dag flyger man exempelvis Göteborg-Karlstad och Göteborg-Stockholm. Sträckan Göteborg-Malmö kör man i dag för det mesta med bil. Den dag vi får snabbtåg kommer människor naturligtvis att i stället välja tåget. Det är helt självklart. Det har naturligtvis en mycket stor betydelse ur miljösynpunkt. Flera företrädare från olika partier har här i dag sagt att det är viktigt ur miljösynpunkt att vi gör de här satsningarna. Då går det inte bara att stå och säga att man vill göra det och det, utan det är i realiteten fråga om att framöver visa detta. Jag talar nu inte om de 1,2 miljarder kronor som vi är överens om, vi kan t.ex. göra någonting redan nästkommande år. Centern har tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet sagt att det är viktigt att banverkets investeringar så fort som möjligt kommer upp till minst 4 miljarder kronor per år. Märk väl att jag här har talat om investeringar; jag har inte sagt att det sedan är riksdagen som skall skattefinansiera dem. Elving Andersson påpekade här på förmiddagen att vi från centerpartiet har lanserat ett förslag om järnvägsobligationer. Det är inte bara vi som har sagt detta, utan det är många andra som har tagit upp det. Det finns självfallet en möjlighet att den vägen lånefinansiera investeringarna. Sedan har i varje fall Stig Larsson sagt till mig att många av dessa projekt kommer att gå ihop, kanske inte till hundra procent men tillräckligt för att lämna ett bra bidrag till banverket. Till den del som staten eventuellt får gå in med — eller på sina håll kanske kommuner och landsting helt enkelt köper trafik och den vägen är med och ger banverket intäkter i form av banavgifter — behöver inte särskilt mycket tas via skattsedeln. Fru talman! Utöver vad jag tidigare sagt i mitt inlägg vill jag säga någonting om de speciella reservationer som vi i centerpartiet har. I likhet med representanterna för övriga partier kommer jag inte att yrka bifall till samtliga reservationer utan till några stycken. Det finns några reservationer som är av mer principiell karaktär, och en gäller bl, a. Bohusbanan. Den finns inte därför att jag är från Göteborg, utan därför att vi har ansett att Bohusbanan är en naturlig del i ett stomlinjenät som går mellan två stora orter, nämligen mellan Oslo och Köpenhamn, om vi ser till hela sträckan, och däremellan ligger metropolen Göteborg. Nu vet jag att Bohusbanan i stort sett bara går från Strömstad ned till Göteborg, men den är ett led i hela den här långa järnvägssträckan. Det är därför viktigt att man gör en satsning. Jag har tidigare här i kammaren påpekat att jag inte tycker om den duell som förs mellan banan i Älvsborg och Bohusbanan. För min del uppfattar jag det som att båda järnvägarna behövs, om man tror något på en minskad ökning av trafiken på vägarna och att järnvägen skall vara med och ta en del av denna med snabbtåg, godståg osv. Då behövs säkert ett dubbelspår till Uddevalla och ett till Trollhättan eller kanske dubbelspår på en av banorna och enkelspår på en. Jag tror att detta är viktigt. Jag hoppas att Rune Johans son, fastän han är från Dalsland, ändå delar uppfattningen att det är viktigt att ha en beredskap för den typen av banor på båda ställena. Vi har också en reservation när det gäller klassificeringen. Vi anser att det är här i kammaren som man skall fatta beslut om när en omklassificering från stomlinjenät till länsjärnväg skall ske. Det finns en bana som har berörts i en särskild skrivning i betänkandet, och det är NKIJ-banan. Vi anser att den är en viktig del i en regionalpolitisk satsning i Värmland. Vi förutsätter att banverket på ett eller annat sätt kommer att ta sig an den här frågan. Jag hoppas att en majoritet i denna kammare åtminstone är beredd att gå så långt att man uttalar detta. Om vår reservation 65 inte vinner kammarens gillande kommer vi för vår del att stödja reservation 64. Fru talman! Det finns en mängd reservationer där mycket bra saker tas upp som västkustbanan och annat, men där centern inte deltar. Varför gör vi inte det? Delar vi inte åsikterna? Jo, visst gör vi det. Vi delar i stort sett de uppfattningar som finns i alla reservationerna. Men eftersom vi inte har fått igenom ett högre anslag kan vi inte genomföra detta nu, och vi får därför vänta till kommande år. Om programmet på 40 miljarder genomförs täcks i stort sett samtliga dessa reservationer in. Det är därför viktigt att programmet genomförs framöver. Fru talman! Jag ser att tiden rinner i väg. Jag vill avslutningsvis säga att storstadstrafiken är en viktig del av det gemensamma trafikarbetet i det här landet. Regeringen har här tillsatt storstadsförhandlarna. Det är egentligen en fråga som vi från centern tidigare har väckt, och jag tycker därför att det är bra. Vi är däremot inte riktigt förtjusta i att man kallar dem för förhandlare. Det kan finnas en baktanke att det är meningen att de skall förhandla fram olika slags medel. Utredningarna är klara, och det gäller bara att sätta i gång så fort som möjligt. Sedan bör man tillsammans med banverket se till hur detta kan lösas. Men vi anser, som sagt, att det är bra att någon tar tag i frågan i sin helhet. Fru talman! Det trafikpolitiska arbetet är mödosamt. Jag hoppas att vi till nästa gång lyckas få en majoritet som i betydligt högre grad är beredd att ge kollektivtrafiken medel till de grundläggande investeringar som behövs och som ganska klart har redovisats av dem som arbetar med detta. Till dess får vi fortsätta att arbeta med hjälp av reservationer. Med den nyordning som införts i kammaren vill jag yrka bifall till följande reservationer, som vi också kommer att följa upp med rösträkning: 51, 54, 63 och 65. Om reservation 65 faller stöder vi reservation 64. Därutöver yrkar jag bifall till reservation 77.

Fru talman! Det är nödvändigt att efter hand ta till dessa minidebatter med talarna — som i och för sig hjälper regeringspartiets talesman Rune Johansson, som kan sitta lugn och höra vågskvalpet. Rune Thorén talar om önskemålen från statens järnvägar, en utbyggnad omfattande 40 miljarder kronor osv. Jag måste då från moderat sida deklarera att det inte går att leva i dagdrömmarnas värld. Vi har sagt ja till 10 miljarder kronor i 1988 års penningvärde under en tioårsperiod. Vi har strikt hållit oss till omstruktureringsperioden t.o.m. 1992 för SJs verksamhet. Vi har i år också så att säga brutit isen för bättre anslag till investeringar i järnvägsnätet. Det är då märkligt att jag plötsligt skall uppträda som den återhållande. Men det är ett återhållande av de fantasisummor som nämnts här av olika partiföreträdare. Det är inte så konstigt att SJ har skrivit en önskelista om 40 miljarder kronor. SJ tänker inte betala för att använda sig av en infrastruktur som kostar 40 miljarder kronor. Jag blir då genast som moderat företrädare i dessa frågor avkylande. Hur skall sjöfarten klara sig, eller landsvägstrafiken, om en konkurrent till dessa som skall kämpa på lika villkor inte behöver göra det utan kör extra billigt? I dag satsas fyra fem miljarder via banverket på infrastruktur. Hur mycket betalar SJ för att man brukar dessa pengar? Ja, inte 1 miljard kronor. Det beror på att SJ skall ha samma kostnadsläge som konkurrenterna. Men konkurrensen snedvrids om det satsas miljard efter miljard på enbart järnvägsnätet och övrig infrastruktur försummas. Det vill vi från moderat sida inte göra. Vi är positiva till järnvägstrafikens utveckling, men på en realistisk bas.

Fru talman! Jag tycker att det är synd att Rolf Clarkson, som är kunnig i dessa frågor, använder ordet önskelista för den uppställning som SJ har tagit fram. Jag tycker att det är en väl dokumenterad lista över olika objekt, som i många fall har varit föremål för behandling ute i de olika länsstyrelserna. Som jag tidigare sade är det inte fråga om några nostalgiska järnvägsbanor. Det är fråga om banor som verkligen har ett bra underlag och som kan utgöra stora insatser inte minst på miljösidan. Det är synd om man försöker få denna lista att framstå som en önskelista. Jag har tagit del av vad banverkets eget folk har sagt i diskussionen om de 11 miljarder kronorna. T.o.m. där säger man att förslaget på 11 miljarder är dåligt. Det ger dem ingen chans att kunna göra det de önskar när det gäller utbyggnaden. Tag t.ex. västkustbanan. Den känner Rolf Clarkson mycket väl till. Den banan kan inte bli vad den är tänkt att vara förrän den är fullt utbyggd. Det är först då som banan kan utgöra ett alternativ till långtradarna på E6. Detsamma gäller Bohusbanan och de andra banorna. Om Rolf Clarkson menar allvar med sina idéer om konkurrens är det nödvändigt att göra dessa satsningar.

Fru talman! Banverket har sammanställt sin prioriteringsordning utifrån ett samhällsekonomiskt synsätt. Statens järnvägar har sammanställt sin prioriteringsordning från ett företagsekonomiskt synsätt. Jag kan försäkra att de synsätten inte passar riktigt ihop. Det är med ledning av vad jag sade tidigare, nämligen att SJ i realiteten inte betalar kostnaderna för sin infrastruktur. Det är därför lockande för SJ att göra upp en önskelista. ”Så vill vi ha det.” Det är underförstått att man ändå inte behöver betala för detta, men man kan driva trafik som är konkurrenskraftig.
Fru talman! Rolf Clarkson hävdar att SJ säger att ”så vill vi ha det”. Men det är precis vad även banverket säger. Jag har läst innantill i tidningsartiklar vad som har stått där efter det att banverket presenterade förslaget om 11 miljarder kronor. Banverket framhåller att det är på tok för litet pengar och att det behövs betydligt mera. Detta tycker de handläggare som arbetar med dessa frågor inom banverket. Jag har precis samma uppfattning.

Fru talman! Jag tycker att det delvis har varit en mycket märklig debatt hittills. Vissa herrar påstår att de redovisade behoven när det gäller järnvägen och framtiden för miljövänliga transporter skulle vara önskelistor och rena fantasier. Det är struntprat! Banverket har fått uppdraget av regeringen att redovisa vilka behov som finns fram till år 2000. De redovisade behoven visar att det är minst 60 miljarder kronor som måste satsas i nyinvesteringar och 35 miljarder kronor för underhåll på banorna o.d. När banverket sedan av olika anledningar idkar självcensur, tycker jag inte alls att Rune Thorén behöver vara så försiktig att han säger att det kanske bara är litet illvilliga tankegångar som ligger bakom påståendet att Rune Johansson skulle ha hämmat banverkets äskanden. Naturligtvis är det så. År 1988 fattade riksdagen beslut om att göra om SJ och ställa hårda lönsamhetskrav på verket. Ett argument från Rune Johansson, socialdemokratisk föredragande för trafikutskottet i järnvägsfrågor som tidigare satt i SJs styrelse, var att SJ i fortsättningen skulle slippa att ”tigga om pengar” varje år av staten och av riksdagen för att klara de nödvändigaste behoven. Vad är detta för något? Socialdemokraterna hade snabbt lärt sig Indevokonsulternas språk och ideologi. Det skreks i högan sky och gavs stora rubriker om att SJ helt plötsligt gick med stor förlust. Enorma förluster var fortsättningsvis att vänta om inget drastiskt skedde. Sverige genomdrev som första land åtgärden att spränga det gamla SJ i två delar. Det var som om detta trollslag skulle skapa lönsamhet mätt med Indevos privatkapitalistiska mått. Men vad var det som hände i stället, Rune Johansson? Jo, vi fick ett nytt verk, banverket, som i SJs ställe blev strykpojken. Det är pengarna till banverket som gäller om det skall finnas någon trafik för SJ att bedriva i det här landet. Blir inte de banor som finns underhållna och nya banor byggda för de enorma behov som finns, därför att järnvägspolitiken har misskötts av bl.a. regeringen och moderaterna, är det ingen idé att fortsätta diskussionen. Det är heller ingen idé att försöka låtsas att man är positiv till enskilda motioner eller partimotioner där det föreslås järnvägssatsningar. Vad har hänt sedan det begav sig, då Rune Johansson tyckte synd om SJ som fick tigga pengar? Jo, som Rune Thorén nämnde här innan sitter nu Kjell-Olof Feldt som ordförande i nya SJs styrelse. Som Rolf Clarkson påpekade har den förre ordföranden blivit finansminister. Vid sin sida har Kjell Olof Feldt direktörer från det privata näringslivet, och Rune Johansson har, som sagt, hamnat i banverkets styrelse. Rune Johanssons roll är densamma som när han företräder sitt parti och riksdagen i det gamla SJs styrelse. Han skall dels se till att banverket får de medel som behövs, dels hålla igen på kraven för att inte irritera finansdepartementet alltför mycket. Det är inte underligt att banverket svänger sig mellan så många olika nivåer när det gäller pengar. Först redovisar man ett stort behov, och så blir det snabbt tyst. Behovet var alldeles för stort. Sedan talar man om att man behöver 10 miljarder på tio år, eftersom regeringen har sagt att det inte kan bli mer. Vidare säger man att det finns ett alternativ på 20 miljarder och ett på 30 miljarder. Men förra veckan ändrade man sig och talade om att det skulle bli 11 miljarder på tio år. Vilka märkliga tillfälligheter, Rune Johansson! Några av de mest kända personerna som jobbar inom banverkets ledning gick ut och sade att förslaget är mycket dåligt. Det finns inte en chans att dessa pengar räcker. Det vet också Rune Johansson. Förutom detta, som i och för sig kan tyckas dystert, med spel, manipulationer och attityder som förefaller järnvägsvilliga men med mycket litet pengar anslagna till det som praktiskt skall utföras, tror jag fortfarande, eftersom det finns vissa öppningar, att 90-talet kan bli tågets årtionde. Om många av de inlägg som har gjorts här i debatten verkligen är allvarligt menade, kan vi i varje fall komma igen med ännu större kraft och med en ännu starkare opinion i ryggen nästa gång det blir dags att skriva motioner och agera här i riksdagen. Det är vår uppfattning att såväl miljöhänsyn och energihushållning som trängsel i luften och på vägarna kommer att tvinga fram tågsatsningar. Sådana satsningar är också nästan alltid samhällsekonomiskt vettiga, om man nu räknar i termer av miljö, antal olyckor i trafiken osv. Jag tror att de flesta är medvetna om detta, så jag behöver inte upprepa alla argument. Om nu 90-talet skall bli tågets decennium innebär det att järnvägen måste gynnas på bekostnad av sina konkurrenter, dvs. vägtrafiken och luftfarten. Det finns ingen jämlik konkurrens i dag. Den s.k. fria konkurrensen innebär frihet för vissa, men det är inget som gynnar samhället, miljön eller trafiken istort. Om trafikanterna skall acceptera en särställning för järnvägen måste den uppfylla höga krav i fråga om snabbhet, bekvämlighet, tillförlitlighet, miljövänlighet osv. Det är inte alltid man utnyttjar ens de möjligheter och den kapacitet som finns i dag. Därför anser vi att det behövs en förbättring, och det vet alla som färdas med tåg. Med de stora satsningar som vpk vill göra och där vi i stort sett är överens med miljöpartiet och centern täcker man in så gott som alla motionskrav som finns, bl.a. de som gäller det län där jag själv nu bor, nämligen Dalarna.

Våra förslag skulle kunna genomföras ganska snabbt om vi fick in pengar den väg som vi har föreslagit. Jag vill nog påstå att vi har täckning för alla våra förslag, Rune Johansson, så manövrar och påståenden för femtioelfte gången om att vi inte har visat var pengarna skall tas ifrån är bara nonsens. Därför är det kanske bäst att nu uppmana dem som är intresserade att läsa motioner, motionsyrkanden och reservationer. Då finner man att jag menar allvar med det jag säger. Fru talman! I stället för att räkna upp alla viktiga bandelar — jag har redan nämnt några bandelar som berör trafiken i Dalarna — vill jag nämna en bana som det har varit stor strid om och kampanj för, nämligen NKIJ-banan Deje Hagfors.

Det vore en ypperlig satsning. Alla som har kämpat för att rädda den här banan är inne på precis samma resonemang, som också är ganska logiskt. Vpk ställer sig bakom resonemanget, men nu gäller det att också socialdemokraterna ändrar inställning och visar vad de 5 miljarderna skall användas till.